Fru talman! Edward Riedl har frågat mig vid vilken tidpunkt regeringen avser att påbörja byggandet av Norrbotniabanan. Frågan ställs mot bakgrund av att regeringen, trots statsministerns löfte om att bygget av Norrbotniabanan skulle bli av, inte avsatt några medel för det. Edward Riedl ställde mig i mars förra året en liknande fråga, om jag tänkte verka för att regeringen skulle lämna förslag om att bygget av Norrbotniabanan ska påbörjas under denna mandatperiod. Norrbotniabanan är en strategiskt viktig infrastruktursatsning. Regeringen avser att inom ramen för nästkommande infrastrukturplan genomföra byggstart av banan. Det handlar om en första etapp mellan Umeå och Dåva. Ambitionen är att denna etapp ska kunna påbörjas under denna mandatperiod, troligen under 2018. Det förutsätter givetvis också att det finns en gällande järnvägsplan för sträckan. Regeringen är nu inne i arbetet med att ta ett samlat grepp om satsningarna på infrastrukturen under 2016 i en proposition och framtagandet av nästa nationella plan för utveckling av transportsystemet 2018-2029. Regeringen avser att i samband med detta precisera genomförandet av byggstart avseende Norrbotniabanan.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Bygget av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå är det sista steget för att knyta ihop kustjärnvägen i norra Sverige. När banan är helt färdig kommer den att vara en viktig del både för gods och för persontransporter. Därigenom bidrar den till jobb och tillväxt i hela Sverige. Jag fortsätter att på olika sätt försöka att få besked av regeringen när det gäller byggandet av Norrbotniabanan. Jag fortsätter att göra det eftersom jag tycker att regeringen inte ger tillräckligt klara besked på det här området. Före valet tävlade enskilda företrädare för de tre rödgröna partierna om att förklara hur snabbt bygget av Norrbotniabanan skulle ske, om de bara vann valet. Snart har det gått två år, och ännu finns det inget konkret löfte om ifall byggstart ska ske under den här mandatperioden eller inte. Ministern svarade även i dag att hon inte kan lova byggstart under innevarande mandatperiod. Före valet lät det på ministerns partikamrater som att spaden i praktiken skulle ned i marken redan måndagen efter valet, om man bara fick väljarnas förtroende. Som jag sa har det nu snart gått två år, och byggandet av Norrbotniabanan är inte påbörjat. Fru talman! Före valet lovade Socialdemokraterna att de inte skulle införa en flygskatt. Nu utreder regeringen införandet av en flygskatt. Före valet lovade Socialdemokraterna att de inte skulle höja bensinskatten. Vid årsskiftet höjde man bensinskatten. Före valet lovade Socialdemokraterna att börja bygga Norrbotniabanan. Än så länge ligger inte en enda meter järnvägsräls på plats. Som jag förstår av ministerns svar finns det inget konkret löfte om att bygget ska påbörjas ens under den här mandatperioden. Jag tänker vara besvärlig, och jag kommer att se till att ministern inte glömmer bort Norrbotniabanan, för den har hennes parti lovat väljarna. Fru talman! Min fråga till ministern är i grund och botten väldigt enkel: Kan hon lova att Norrbotniabanan kommer att börja byggas under den här mandatperioden, eller riskerar detta att bli ännu ett i raden av alla löftesbrott som den här regeringen har gjort under sin tid vid makten?

Fru talman! Om jag var företrädare för ett parti som var ansvarigt för den nu gällande nationella planen för transportsystemets utveckling hade jag kanske inte varit fullt så stursk i talarstolen som Edward Riedl är. Det hade nämligen funnits betydligt bättre förutsättningar för att få en snabb byggstart av Norrbotniabanan om den hade funnits med i den nuvarande nationella planen, den plan som den tidigare regeringen fattade beslut om 2014. Den tidigare regeringen tyckte inte att Norrbotniabanan skulle vara med i den nationella planen eftersom den inte skulle prioriteras. Den nuvarande regeringen prioriterar Norrbotniabanan. I budgetpropositionen för 2015 uttalade vi att den ska börja byggas. Vi har dessutom tillstyrkt en EU-ansökan som gäller Norrbotniabanan för att man ska kunna påbörja arbetet. Just nu pågår arbetet med att ta fram en järnvägsplan och en bygghandling, järnvägsplan för sträckan Luleå-Umeå och bygghandling för sträckan Umeå-Dåva. Det betyder att förutsättningarna är ganska goda för byggstart under innevarande mandatperiod, högst sannolikt under 2018. Men eftersom jag som statsråd inte vare sig kan eller ska ta fram den typen av handlingar kan jag naturligtvis inte lova att de är klara. Jag har dock sagt vid ett antal tillfällen, och upprepar det även i dag, både i mitt interpellationssvar och nu i den fortsatta diskussionen, att regeringens ambition är att den första etappen på Norrbotniabanan ska byggstartas under innevarande mandatperiod. Vallöften är viktiga. De visar väljarna vilken inriktning de olika partierna vill ha på politiken. Vi har faktiskt levererat på väldigt många av våra vallöften, framför allt i de allra viktigaste frågorna, såsom mer resurser till skolan, mer resurser för att fler ska komma i arbete och ett fokus på att investera i det som bygger Sverige starkt för framtiden. På område efter område levererar regeringen politik som stärker Sverige och dess invånare. Men med vallöften är det också så att man har fyra år på sig att leverera. Huruvida regeringen har levererat på alla vallöften eller inte kan väl vara lämpligt att utvärdera inför valet 2018. Den takt som vi nu håller känner jag mig väldigt stolt över. Jag ser dessutom med stark tillförsikt fram emot att en sådan utvärdering kommer att falla mycket väl ut för regeringen, trots att vi har ett parlamentariskt läge som man nog får anse som det svåraste och mest svårhanterliga i Sveriges moderna riksdagshistoria. Bekymra dig inte över vallöftena från regeringspartierna, Edward Riedl! Men stöd oss gärna i det fortsatta arbetet med att få byggstarten av Norrbotniabanan till stånd! Påverka gärna också dem i ditt parti som har motverkat det här bygget under ganska många år!
Fru talman! Leif Pettersson från Socialdemokraterna säger att det nog inte fanns någon som trodde att det skulle gå väldigt fort att börja bygga Norrbotniabanan. Jag ska vara uppriktig och säga till Leif Pettersson att jag tror att väljarna i Norrland uppfattade era vallöften på precis det sättet. Jag minns många debatter där vi försökt sansa diskussionen kring både finansiering och tidsplan för hur snabbt det går att bygga eller inte bygga järnväg. Men det var rödgröna politiker som gick ut och lovade att spaden i praktiken skulle åka i backen så fort man vunnit valet. Det ser inte ut så just nu, utan precis tvärtom. Det ser inte ut att bli någon järnväg under den här mandatperioden åtminstone. Leif Petterssons överord i talarstolen gör mig uppriktig orolig. Är det på det sättet att det socialdemokratiska partiet står och svajar i den här frågan och därför tycker att anfall är bästa försvar? Anledningen till att jag tar upp flygskatt, bensinskatt med mera är att det var sådant som Socialdemokraterna före valet lovade att inte införa. Det är vallöften som man sedan har brutit. Sedan är det viktigt med fakta också i den här diskussionen. Det var faktiskt alliansregeringen som åkte ned till EU och förhandlade fram det som sedan gett oss möjligheten till medfinansiering. Det glömmer både ministern och Leif Pettersson lägligt nog bort. Moderaterna har inte varit negativa till järnvägssatsningar. Men vi har hela tiden pratat om att man behöver pengar. Det har jag också gjort på hemmaplan i Norrland. Det räcker inte med vackra ord och fagra löften. Man måste i slutändan ha pengar om man ska bygga infrastruktur. Det är det som har gjort att Trafikverket satt tummen på den här frågan igen och meddelat att de inte kan gå vidare i arbetet om inga medel tillskjuts eller avsätts. Det har gjort att debatten väckts på nytt. När Anders Ygeman under förra mandatperioden var ansvarig för infrastrukturfrågor i den dåvarande socialdemokratiska oppositionen frågade jag honom i den här kammaren hur många kilometer järnväg Socialdemokraterna tänkte bygga fram till år 2029 med de löften de hade gett. Anders Ygeman svarade att löftet var 9 kilometer järnväg inom Umeå kommun fram till 2029. Det är långt ifrån de 270 kilometer järnväg som behövs för att färdigställa Norrbotniabanan och ta sig mellan de två städer i Norrland som det handlar om. Fru talman! Kanske kan ministern eller Leif Pettersson svara på hur många kilometer järnväg man avser att bygga fram till år 2029 om Socialdemokraterna får vara med och bestämma i regeringsställning.

Fru talman! Planeringsarbetet för transportsystemet i Sverige går i fyraårscykler. En regering kommer till riksdagen med en proposition någon gång näst sista året på mandatperioden. Sedan fattar riksdagen beslut om propositionen. Därefter återkommer regeringen med en utarbetad nationell plan. Så gjorde den förra och den förrförra regeringen, och så kommer även den här regeringen att göra. Det innebär att den nuvarande planen för utvecklingen av transportsystemet i Sverige antogs av den tidigare regeringen 2014. Och där finns inte Norrbotniabanan med. Den nuvarande regeringen har svårt att påverka hur den förra regeringen lade fram den nationella planen. Däremot jobbar vi för fullt med att ta fram en proposition till riksdagen och så småningom också fatta beslut om en nationell plan för nästa planperiod, som sträcker sig från 2018 och fram till 2029. Redan i budgetpropositionen för 2015 angav vi att Norrbotniabanan ska finnas med i den planen. Vi har också uttryckt att byggstart ska ske under innevarande mandatperiod, det vill säga före oktober 2018. Detta är fortsatt regeringens ambition. Därför ser vi också positivt på att Trafikverket nu arbetar med att ta fram en järnvägsplan och byggplaner för att kunna sätta spaden i backen, eller hur man nu väljer att uttrycka det, så att vi får en byggstart för Norrbotniabanan denna mandatperiod. Det är regeringens uttryckliga ambition, och detta kommer vi att fortsätta att arbeta för. Som sagt hade det också varit enklare att genomföra det här projektet om den tidigare regeringen hade drivit frågan lika ambitiöst som Edward Riedl gör nu i opposition.

Fru talman! Jag påminner återigen om att det var alliansregeringen som åkte ned till Bryssel och förhandlade fram möjligheten att medfinansiera Norrbotniabanan. Den fick in Norrbotniabanan i det som är core network som möjliggör EU-medfinansiering. Inom ramen för det Alliansen presenterade före valet - som då hette Sverigebygget och som i dag är Sverigeförhandlingen - fanns järnväg i norra Sverige med, det vill säga Norrbotniabanan. Anledningen till att Sverigeförhandlingen nu inte gör någonting på området är att regeringen har meddelat att man avser att bygga Norrbotniabanan. Det finns inget skäl för Sverigeförhandlingen att förhandla om något som regeringen redan har sagt att den tänker genomföra. Det är fakta. Men jag förstår att regeringen och dess representanter i riksdagen hellre talar om tidigare regeringar och vad Moderaterna har tyckt eller inte har tyckt. Man försöker därigenom förminska de misstag som man har begått i egen regeringsställning. Jag ställde en fråga till Leif Pettersson och till ministern som ingen av dem valde att svara på. Hur många kilometer järnväg vill Socialdemokraterna bygga fram till år 2029? Jag kan bara tolka avsaknaden av svar på ett enda sätt. Man har tänkt att bluffa norra Sverige. Man har tänkt att bygga 9 kilometer och ingenting mer. Skulle man vilja bygga mer än 9 kilometer järnväg - Norrbotniabanan består av 270 kilometer järnväg - skulle man gissningsvis säga någonting här. Jag frågar återigen: Finns det någon som kan ge något svar på det, eller är det en bluff för Norrland som sannolikt inte ens kommer att genomföras under innevarande mandatperiod?
Fru talman! Jag vill uppmärksamma Edward Riedl på att regeringen inte heller lämnar några besked om hur många kilometer väg, hur många rondeller eller hur mycket av någonting annat vi har för avsikt att bygga under mandatperioden. Vi kommer att ta ställning till nationell plan 2018. Vi kommer kanske inte ens där svara på frågan hur många kilometer ska byggas. Det handlar mer om att peka ut vilka objekt som ska genomföras 2018-2029. Självklart står inte vare sig jag eller någon av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i riksdagens talarstol och talar om hur många kilometer järnväg nästa nationella plan ska innehålla. Det återkommer vi till 2018. Men vi har gett ett klart besked vad gäller byggstart av Norrbotniabanan. Där är ambitionen att den ska byggstartas under innevarande mandatperiod.